Fru talman! Peter Jeppsson har frågat mig om jag anser att Marinens musikkår även i fortsättningen har en viktig roll att fylla inom Försvarsmakten när det gäller deltagande vid utlandsmissioner, statsceremoniella musikarrangemang, högvakt och musik vid våra militära förband eller om jag avser att ta initiativ till en avveckling av musikkåren. Försvarsmakten redovisade i slutet av februari i år sitt budgetunderlag för 2009. Bakgrunden till den situation som Försvarsmakten i dag befinner sig i är att myndigheten i början av året presenterade ett underskott på förbandsverksamheten om 1 1⁄2 miljard kronor. Det är ett underskott som accelererade under förra året och satte budgeten i obalans. Det är inte hållbart. Regeringen gav därför Försvarsmakten i uppdrag att ta fram förslag på långsiktiga och strukturella förändringar. Senast den 15 maj 2008 skulle myndigheten redovisa sina förslag för att få sin budget i balans. Det går inte att rätta till långsiktiga problem med enbart kortsiktiga lösningar. Under arbetets gång har i medierna återgetts olika förslag till förbandsnedläggningar och andra grundorganisatoriska förändringar. Detta har varit Försvarsmaktens egen interna diskussion med förbandschefer, och de har inte redovisats för regeringen. Den 15 maj i år redovisade Försvarsmakten den av regeringen begärda kompletteringen av budgetunderlaget för 2009. I denna redovisar Försvarsmakten i fråga om grundorganisationen inriktningen att Marinens musikkår i Karlskrona ska avvecklas. Försvarsmaktens grundorganisation regleras i förordningen med instruktion för Försvarsmakten. Regeringen redovisar där vilka organisationsenheter som ska finnas. En av dessa är Försvarsmusikcentrum i Kungsängen/Upplands-Bro. Regeringen reglerar däremot inte den inre organisationen i dessa organisationsenheter, förutom vissa delar av Högkvarteret. Det är Försvarsmakten själv som, i likhet med övriga myndigheter i statsförvaltningen, bestämmer om enheternas organisation. Statsceremonielen och militärmusiken är angelägna verksamheter. Inom Försvarsmusikcentrum finns Arméns musikkår, Arméns trumkår, Livgardets dragonmusikkår och Marinens musikkår. Utöver dessa verksamheter köper Försvarsmakten även militärmusik från Hemvärnets musikkårer och Göteborg Wind Orchestra. Försvarsmaktens ledning ansvarar inför regeringen för att verksamheten kan genomföras. Det är också myndigheten som avgör hur verksamheten ska organiseras, med vilken personal och på vilka orter. Försvarsmaktens budgetunderlag bereds inom Regeringskansliet. Regeringen kommer i budgetpropositionen i september - och i vissa avseenden i inriktningspropositionen i slutet av året - att ta ställning till Försvarsmaktens förslag.

Fru talman! Tack, försvarsministern, för svaret! Jag tänker börja mitt inlägg med att ge en beskrivning av militärmusikens betydelse för Sverige som nation i stort men framför allt den betydelse den har för våra kvinnor och män runt om i världen. Marinens musikkår i Karlskrona är i dag den enda professionella orkester som finns inom Försvarsmakten. Det är också den enda musikkår som har utbildning för utlandsuppdrag i krigszon. Marinens musikkår är en föregångare i den nya inriktning som vårt försvar nu har, och tydligt är att det finns ett starkt folkligt stöd för den här typen av verksamhet inom försvaret. Nästan 25 000 personer har skrivit på namnlistor för bevarandet av musikkåren - 25 000 personer som anser att musik har en stärkande, hyllande, samlande och traditionsstark funktion inom försvaret. Utan en musikkår att rama in försvarsverksamheten med går Sverige miste om en källa till nationell identitet och ett naturligt inslag vid populära högtidsstunder. Utan musikkår går Sverige miste om ett inslag i försvaret som kan ge värdigt stöd vid svåra stunder, som kan höja moral och stärka den gemensamma identiteten. Musikkårens turné i Bosnien strax efter krigsslutet är ett tydligt exempel på detta. Musikkårens verksamhetsområde sträcker sig i dag från Ystad till Boden, och musikverksamheten består av statsceremoniell musik, högvakt, musik vid våra militära förband och offentliga konserter. Marinens musikkår har vid flera tillfällen gjort uruppföranden av svenska kompositörers verk samt förstagångsuppföranden av utländska verk för blåsorkester. Musikkåren har ett mycket högt anseende i den nationella blåsmusiksfären och är också en förebild för både professionella musiker och amatörmusiker. I förslaget som Försvarsmakten offentliggjorde den 23 april i år ska Marinens musikkår avvecklas. Ambitionen är att försvarsmusik endast ska förekomma vid högvakt och statsceremoniell verksamhet i Stockholm. Det som förvånar mest är det faktum att besparingskravet över huvud taget inte omnämns i kronor och ören. Det framgår endast att det finns ett behov av att avveckla verksamheten för Marinens musikkår, vilket jag och många med mig anser vara mycket märkligt. Handlar det om avveckling för avvecklandets skull? Är musikkåren helt enkelt inte önskvärd? Annars förväntar jag mig en noggrann redogörelse för hur mycket ministern förväntar sig att besparingen ska generera. Fru talman! Med anledning av detta har jag ställt frågan till försvarsministern om han anser att Marinens musikkår även i fortsättningen har en viktig roll att fylla inom Försvarsmakten, eller om ministern avser att ta initiativet till en avveckling av densamma, oavsett vilka goda argument som redan framkommit och även framkommer här i dag i debatten. Tyvärr kan jag konstatera att det positiva svar som jag och de 25 000 engagerade personer runt om i Sverige och faktiskt även internationellt hoppats på uteblev. Det enkla svaret blev i stället att det är myndigheten som avgör hur verksamheten ska organiseras, med vilken personal och på vilka orter. Men när myndigheten själv faktiskt utelämnar en sådan viktig egenskap som Marinens musikkår besitter, nämligen att kunna verka i utlandsuppdrag, uppstår frågan: Är inte detta om något ett oerhört viktigt argument som borde få landets försvarsminister att reagera kraftfullt? Eller är våra kvinnor och män, soldater och sjömän, som faktiskt riskerar sina liv ute på våra olika uppdrag inte värda mer än så? Vi behöver mer än stridsbenägenhet och fordonspark. Vi är en civiliserad kultur. Vi har musikkonst och kultur, och det behövs även inom försvaret!

Fru talman! Tack så mycket, Peter Jeppsson, som har lyft upp den här viktiga frågan i kammaren i dag! Jag arbetar aktivt med kulturfrågor. Musiken runt om i vårt land är också en kulturfråga. I många debatter med ett flertal ministrar i den här regeringen har jag saknat just det regionala perspektivet i många frågor, vilket jag tycker är tråkigt och mycket oroväckande. Ser man på kultursektorn i Sverige är det i alla fall mycket oroväckande när det gäller musiken. Man föreslår att många saker ska förläggas just till Stockholmsregionen. Vi socialdemokrater vill att hela Sverige ska leva, inom olika politikområden. Jag frågar mig: Varför lägga ned en fungerande och kompetent musikkår i Karlskrona för att bilda en ny i Stockholm? Det är det jag inte riktigt kan förstå. I Blekinge Läns Tidning lördag den 24 maj 2008 kan man läsa att avvecklingen av musikkåren ska göras av kostnadsskäl. Men samtidigt planerar man att skapa en ny verksamhet i Stockholm. Den argumentationen rimmar dåligt för mig, fru talman. Jag tycker att försvarsministern redan i dag ska tala med kulturministern i de här frågorna och försöka hitta en bra lösning för att kunna ha kvar Marinens musikkår i Karlskrona. Det här är både en kultur och en försvarsutskottsfråga, och jag tycker att man ska göra allt för att säkerställa den kompetens och den verksamhet som finns just i Karlskrona. Man kan fråga sig: Varför bilda fler musikkårer i Stockholm? Ska inte hela Sverige bestå av musik och kunna överleva när det gäller musikgenrer? Jag har lyssnat på ministern här under tidigare interpellationsdebatt, och det är faktiskt så, ministern, att det är ni i den här regeringen som har ansvar. Det är ni som i dag har ansvaret för frågorna i Sverige. Försök inte smita undan det ansvaret i olika debatter som regeringen hela tiden försöker! Det är försvarsministern som har ansvar i den här frågan, och jag tycker att försvarsministern ska ringa kulturministern redan i dag och försöka hitta en bra lösning.
Fru talman! Oppositionen fortsätter: Allt ska rymmas. Allt ska finansieras, och sedan skär man ned budgeten. Ni oroas, och ni kritiserar, men ni finansierar inte. Det vore för övrigt väldigt kul att någon gång få höra någon socialdemokrat prata om vad den socialdemokratiska försvarspolitiken egentligen är - förutom att stoppa alla försök att balansera budgeten och att stoppa alla försök att prata om försvarsförmåga. Jag skulle någon gång vilja höra en tanke om vad försvaret är till för och inte bara om lokaliseringsorter. Jag har hört en begynnande kritik från Socialdemokraterna angående internationella insatser. Det enda positiva jag har hört på senare tid gällande detta i den här kammaren är att musiken är viktig i internationella insatser. Visst är musiken en viktig del av vår gemensamma kultur och vårt samhälle. Den har också en särskild betydelse i försvarssammanhang genom militärmusiken. Det är därför vi understryker att Försvarsmakten ska ha en musikverksamhet. Jag konstaterar också att interpellanten har frågat om jag avser att ta initiativ till en avveckling - självklart inte! Jag har redan redogjort för att detta helt och hållet ligger inom ramen för Försvarsmaktens eget ansvar, eget beslut och egen hantering. Försvarsmakten har ett ansvar att inför regeringen redovisa ett budgetunderlag för 2009. I sitt beslut i april om en komplettering av budgetunderlaget betonade regeringen att vi måste nå denna balans. Då prövar Försvarsmakten all verksamhet. Man kommer att klara den statsceremoniella verksamheten. Det är Försvarsmakten själv som bestämmer hur musikverksamheten ska organiseras för att nå målet, på vilket sätt man ska göra det, med vilka resurser och med vilken lokalisering. Det är Försvarsmaktens myndighetslednings ansvar att Försvarsmakten kan medverka på ett bra sätt i statsceremonier, och det klarar man. Jag har också sett uppgifter i medierna om att Försvarsmakten samtidigt med en avveckling av musikkåren i Karlskrona skulle diskutera att inrätta en ny musikkår i Stockholm. Det är interna försvarsmaktsdiskussioner. Myndigheten har inte redovisat någonting om detta till mig eller till Försvarsdepartementet. Inom de ramar som statsmakten har bestämt är det Försvarsmakten själv som ansvarar för verksamheten. Det innebär att det är Försvarsmaktens ledning som ansvarar för att man når målen generellt också i detta avseende - att verka i statsceremonier. Jag understryker igen att det också är Försvarsmaktens ledning som bestämmer och som bäst bestämmer hur musikverksamheten ska organiseras nu och för framtiden. När det gäller det generella bereds nu Försvarsmaktens budgetunderlag inom Regeringskansliet. Vi kommer i budgetpropositionen i september och i vissa avseenden i inriktningspropositionen i slutet på året att ta ställning till de delar av Försvarsmaktens förslag för balansering av budgeten där detta är nödvändigt. Men det kommer att kräva beslut såväl av myndigheten själv som av regeringen och riksdagen. Det innebär inte att man ska blanda befogenheterna. Alternativet är att från Försvarsmakten lyfta upp beslut om hur man når sina mål till riksdagen och skriva dem det på näsan. Återigen: Med all den erfarenhet också jag har av att vara lokal ledamot respekterar jag att man kämpar för sin lokala verksamhet. Men vårt ansvar är också att väga av mot en helhet. Det viktigaste jag har att göra som försvarsminister är att se till att vi värnar Sveriges förmåga att ta hand om sin territoriella integritet och att delta i internationella insatser. I just den här frågan är det Försvarsmakten själv som har ansvar för att man når målen för det statsceremoniella och även för musiken.
Fru talman! Allt ska rymmas. Men vad kostar det då? Vad kostar det förslag som man har lämnat från Försvarsmakten? Det finns ingen redovisning. Det är Försvarsmaktens eget ansvar, säger ministern. Men om man kommer fram till att det är ett dåligt beslut - vem säger då halt till Försvarsmakten? Vem gör det - ingen? Jag bara undrar. Vi ska väga av helheten. Men om det blir ojämn balans - vem ser då detta om inte Försvarsmakten själv gör det? I en debatt som denna måste man självfallet kunna kosta på sig att även bjuda på en konstruktivt möjlig lösning. Om det från professionellt håll kan redovisas hur besparingar kan göras utan att utarma och krossa den verksamhet som bedrivs i dag i Karlskrona - kan då inte försvarsministern öppna upp för en förändring i Försvarsmaktens nedläggningsförslag? Om det kommer ett förslag från professionellt håll där till exempel 25 miljoner konkreta kronor kan sparas, där försvarsmusik finns tillgänglig för hela landet och samtliga förband - skulle inte det vara bra? Är det inte bra om man uppfyller ÖB:s krav om internationell anpassning och kvalitet och att Sverige har kårer som representerar våra tre vapenslag? Detta ger som sagt samtidigt en konkret besparing på samma summa pengar som Försvarsmakten själv inte vill specificera av någon underlig anledning. Det är pengar som går till verksamheten och inte är bundna i olika staber och byggnader med mera till exempel i Stockholm. De som tror att det går att lägga ned en professionell musikkår för att flytta den till en annan plats och där bygga upp den igen i tron att musikerna flyttar med och allt blir som vanligt får nog allt tänka om. Men det är tyvärr på detta sätt som förslagslämnarna tycks resonera. Om detta genomförs kommer det att bli en omöjlighet att bygga upp den kvalificerade verksamhet med kompetens att verka i utlandsmission i krigszon som Marinens musikkår i dag har. Samtidigt har vi i dag också internationell verksamhet där vi inte vet vad som kan hända i morgon i exempelvis Afghanistan och om vi behöver musikkårens professionella stöd för anhöriga, dem som är kvar i Afghanistan etcetera. Detta får vi väl ändå inte glömma bort, försvarsministern. Det borde inte vara så svårt att komma överens om det här. Egentligen borde det inte finnas någon partipolitisk oenighet alls i en fråga som Marinens musikkår. Men det känns ändå som om det har blivit så, tyvärr. Jag kan bara nämna att Leni Björklund i det förra försvarsbeslutet räddade kvar Marinens musikkår i Karlskrona, och det utan att det blev ministerstyre. Av någon anledning var den även då hotad till sin existens. Det var alltså inget ministerstyre, men man gör det på ett sätt där myndigheten förstår intentionerna. Det borde ändå inte vara så svårt, försvarsministern. Jag skulle kunna säga mycket om det här. Jag har mycket inom mig, och jag har många egna erfarenheter av musikkårens arrangemang, fina delar och värdiga högtidstillfällen. Jag vill ändå att försvarsministern lyssnar av de signaler som kommer utifrån samhället och från de professionella. Vad kan man göra med den musikkår som finns i dag utan att krossa den och flytta den till en plats där man måste bygga upp allt igen? Man har garanterat inte sparat en enda krona på en sådan flyttkarusell.

Fru talman! Jag måste säga att jag trodde att det var vi folkvalda som beslutar och har en vilja i politiken. Men ibland när jag lyssnar på denna regerings ministrar hör jag nästan att de lämnar ifrån sig och avhänder sig allt beslutande. Vi är ändå folkvalda. Detta är den representativa demokratin; det är väljarna som har valt oss här i riksdagen till att driva på frågor. Det är någonting som vi socialdemokrater gör - vi driver på frågor. Det är fantastiskt att den här regeringen inte inser att politiken är en helhet. Jag tycker att försvarsministern ska ta kontakt med kulturministern i frågan och försöka hitta en bra lösning för att inte lägga ned musikkåren. Tänker försvarsministern samtala med kulturministern i frågan? Tycker försvarsministern att det regionala perspektivet är viktigt i frågan och att regeringen oftare borde ha det i sitt beaktande innan man fattar ett beslut? Politik är en helhet. Jag hoppas att den moderatledda regeringen inser vidden i många olika frågor och att de går in i varandra, som den här frågan gör. Det handlar om en politisk vilja. Jag blir orolig om inte ministern här i dag ser vidden av frågan och kan säga: Nu går jag till mitt arbetsrum efter debatten och ringer kulturministern, så ska vi försöka lösa frågan. Om man börjar fundera på de andra kollegerna som sitter i riksdagen kan man undra hur de egentligen tycker i frågan. Jag tror inte heller att det är så stort oliktänkande i just den här frågan. Jag tror att många brinner för musikkåren och vill bevara den. Hur tänker ministern göra? Tänker han ta kontakt med kulturministern? Eller blir det kanske ett utskottsinitiativ till slut i riksdagen, där kulturutskottet tillsammans med försvarsutskottet tar ett initiativ i frågan?
Fru talman! Det Socialdemokraterna nu säger är att de själva inte har pengar i sin försvarsbudget. Det är därför man börjar prata om att det ska komma pengar från andra håll. Det pratas till exempel om kulturministern och kulturbudgeten. Ni har inte pengar i er försvarsbudget. Det är fullständigt logiskt. Man kan inte finansiera mer verksamhet med mindre pengar, och Socialdemokraterna har 7 miljarder mindre till försvaret sammantaget. Då ryms inte alla de orter där man ska rädda materielprojekt, förbandslokalisering eller för den delen musikkårer. Det totala erkännandet av detta kommer när man nu hänvisar till att pengarna ska komma från en annan budget - inte försvarsbudgeten utan kulturbudgeten. Interpellationen handlar om att jag fick en fråga om huruvida jag avsåg att ta initiativ till nedläggning av musikkåren. Svaret på den frågan är nej. Det är vad frågan och interpellationen i dag handlar om. Jag konstaterar att detta är någonting som ligger inom ramen för Försvarsmaktens egen beslutanderätt. Man ska nå målen för verksamheten, och när man bedömer hur man ska nå målen för verksamheten försöker man balansera olika intressen och aspekter. Jag är alldeles övertygad om att ÖB tittar på alla alternativ, inte minst för att kunna värna Sveriges försvarsförmåga. Det är en betydande avvägning som nu sker. Inget beslut för att få budgeten i balans kommer att vara lätt. Jag konstaterar att alla interpellationer jag får från oppositionen här handlar om motsatsen, nämligen att öka kostnaderna och inte arbeta för att få budgeten i balans i stort som i smått. Jag dömer inte i den här frågan. Jag hänvisar till att Försvarsmakten dömer i frågan. De har anledning att se till att de når sina mål, och de har anledning att se till att de också klarar sin ekonomi. Dessutom har bland annat det statliga arbetsgivaransvaret förts över från riksdag och regering till myndigheterna. Det innebär att Sverige i dag har en långt driven delegering av ansvar. Nu hör jag att Socialdemokraterna inte längre är för detta. Man ska riva upp det. I den nya myndighetsförordningen slås fast att myndighetens ledning ansvarar inför regeringen för verksamheten. Man ska se till att den bedrivs effektivt. Man ska också besluta om myndighetens organisation. Det är alltså myndigheten själv som bestämmer sin egen organisation enligt myndighetsförordningen. Men det är man tydligen emot nu. När det gäller Försvarsmakten har regeringen reglerat organisationen i myndighetens instruktioner. Här ska finnas ett antal organisationsenheter, till exempel högkvarter, livgarde, marinbas, F 21 och Försvarsmusikcentrum. Instruktionen reglerar till en mindre del Högkvarterets organisation. I övrigt är det Försvarsmakten som själv bestämmer enheternas organisation, till exempel vad gäller Försvarsmusikcentrum. Enligt instruktionen ska Försvarsmakten medverka i statsceremoniel. Det innebär bland annat att spela och paradera vid ceremoniella evenemang. Att kunna genomföra statsceremonier är en angelägen uppgift för Försvarsmakten, men det är Försvarsmakten som bestämmer vilka orkestrar man behöver för det, vilka orkestrar som ska finnas inom Försvarsmusikcentrum och på vilket sätt uppdraget om statsceremonier ska genomföras. Jag vill återigen säga att jag har stor respekt för de lokala ledamöternas engagemang för sin lokala verksamhet. Men det jag som försvarsminister måste värna i första hand är Sveriges försvarsförmåga, och den får inte heller hotas av en underbalansering av budgeten som gör att man tvingas till snabba stopp i verksamheten på ett sätt som är väldigt negativt för försvarsförmågan.

Fru talman! Jag kan bara beklaga att försvarsministern använder en tydlig retorik. Han svarar inte på frågorna. Jag tycker att det är väldigt tråkigt. Jag tror att folk förväntar sig att få ett svar på detta. Jag återkommer till det jag sade tidigare, nämligen att det inte finns någon partipolitisk del i detta. Man skulle kunna komma överens. Ministern skulle kunna ge en väldigt tydlig signal. Det är nämligen så att jag anser, och säkert de flesta som hör detta ute i stugorna, att om man inte lägger sig i en fråga accepterar man den också. Försvarsmakten hemställde i våras att man ska få besluta själv i allt, och det ska regeringen ta ställning till i höst. Det ska bli intressant att se var det beslutet landar. Jag blir ytterst orolig när jag hör försvarsministerns argumentation här. Man släpper allt. Är det så jag ska tolka det? Då blir jag bekymrad. Det kan jag säga. När det gäller detta med ökade kostnader har ministern tydligen inte lyssnat på mitt inlägg. Jag undrade om det inte är bra om de professionella kan visa en besparing på 25 miljoner kronor. När det gäller Marinens musikkår handlar det om resor och traktamenten, och kostnaden uppgår inte ens till 1 miljon kronor av de ungefär 25 miljoner som man årligen lägger på musikverksamheten. Resten finns i byggnader, verksamhet och staber här i Stockholm. Lokalerna i Karlskrona står kommunen för. De kostar inte en krona, försvarsministern. Har jag inte tydliggjort var besparingarna finns? Eller rättare sagt: Har vi inte tydliggjort var kostnaderna kommer att uppstå? Jag ber faktiskt om ett svar på detta. Musikkåren var med när en tragisk dödsolycka skedde som drabbade en nära vän och officer. De hedrade detta. Det är det man kommer ihåg. De var professionella och fanns på plats. Det är det jag vill att de kvinnor och män som finns ute i krigszonerna i Afghanistan ska få uppleva om det händer någonting. I sorgen ska de få känna glädje, försvarsministern.
Fru talman! Jag svarade visst på den fråga som ställdes i interpellationen. Den handlade om jag ska ta initiativ till en avveckling av Marinens musikkår, och svaret är nej. Det är ett entydigt svar. Jag har också redogjort för var frågan ligger och vem som bär ansvaret. Det ligger inom Försvarsmakten själv genom delegeringen av både ansvar och beslutanderätt. Jag har ingen anledning att utesluta några lösningar i den här eller andra liknande frågor. Men jag ser också hur Socialdemokraterna ägnar sin kraft här i riksdagen åt att skjuta på alla föreslagna besparingar och på hela arbetet för att få ekonomin i balans. Företrädarna här hävdar att hela frågan är felställd. Man ska inte ägna sig åt detta. Det är inte ett ansvarstagande. När det dessutom kombineras med att man lägger 7 miljarder mindre på försvaret men åker land och rike runt för att värna varje materielprojekt, varje ort där Försvarsmakten är verksam, allt det nuvarande men inget i framtiden blir det mycket problematiskt. Jag avslutar den här debatten med att säga samma sak igen. Jag har svarat på frågan. Jag har ingen anledning att ta något sådant initiativ som antyds i interpellationen och har heller inte gjort det. Det är en fråga som ligger helt inom Försvarsmakten att ansvara för, besluta om och lösa. Jag utesluter inga lösningar, och jag tror inte att någon annan gör det heller. Det är nödvändigt att det blir en balans i Försvarsmaktens ekonomi på förbandsanslaget. Där kan Socialdemokraterna vara långt mycket mer ansvarstagande och konstruktiva än vad man är här i kammaren i dag. Om man läser igenom de interpellationer jag besvarar i dag och de skriftliga frågor jag får ser man hur den samlade bilden av Socialdemokraternas försvarspolitik ser ut. Det handlar inte om att värna Sveriges försvarsförmåga eller kvaliteten i internationella insatser utan om att värna det bestående.